Herr talman! Under den socialdemokratiska regeringen har klyftorna vuxit i samhället. Det är ett tilltagande missnöje med fördelningspolitiken. Det förefaller också som om regeringen indelar t.o.m. de arbetslösa i landet i olika kategorier, där somliga grupper är mer värda än andra grupper. Just nu är det inte de arbetslösa i skogslänen som är de mest intressanta för regeringen och inte heller för massmedia, trots att det är där som de flesta arbetslösa finns. Jag kunde här i kväll konstatera att industriministern inte har en aning om den faktiska verkligheten, i varje fall inte den i Gävleborgs län. Han hade inte heller intresse nog att lyssna på oss som lever i den verkligheten. Trenden är att regeringen går in med speciella regionala insatser som innebär att det händer spektakulära ting, att stora företagsnedläggelser genomförs och att arbetslösheten ökar snabbt. Bara för att våra problem är gamla är de inte mindre. Regionalpolitiken måste inriktas på de mest utsatta områdena. Det är uppenbarligen inte inne i dag att tala om mitt län, Gävleborgs län. Ändå har detta län den kraftigaste arbetslöshetsutvecklingen. Hos oss genomförs företagsnedläggelser — många, men inte så stora. Arbetslösheten är högre än på de flesta andra håll i landet. Vi kan bara se hur det är för ungdomarna i Gävleborgs län. Deras situation är oerhört dyster. Vi ligger sämst till i landet när det gäller arbetssituationen för ungdomar. Nästan en fjärdedel av våra ungdomar i åldern 18-19 år är sysselsatta i ungdomslag. Medeltalet för hela länet är 23,1 96. I Söderhamns kommun sysselsätts 28,4 90 av ungdomarna i denna ålder i ungdomslag, medan siffran för hela landet i medeltal är 12,1 96. Vi har alltså dubbelt så många i ungdomslag som medeltalet för landet. Siffrorna var hämtade från november 1985. Gävleborgs län är det län som tillsammans med Värmland har den högsta arbetslösheten efter Norrbotten. Vi har aldrig haft en så hög arbetslöshet som under den socialdemokratiska regeringen trots att, enligt industriministern, socialdemokraterna satt kampen mot arbetslösheten främst. För att få fram en realistisk arbetsmarknadssituation bör man jämföra arbetslösheten i ungefär samma konjunkturlägen. Om man således jämför december 1985 med december 1980, som länsarbetsnämnden gör, visar det sig att 1 844 fler var arbetslösa 1985 än 1980. Dessutom var ca 3 000 fler föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Inför en konjunkturavmattning är arbetslöshetssituationen således mycket dyster. Vi går in i den med alldeles för hög arbetslöshet. Trendmässigt kan vi räkna med att arbetslösheten stiger framöver även om vi får en säsongmässig nedgång våren 1986. Vi har många sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och marginalen för att öka de åtgärderna är ej särskilt stor när lågkonjunkturen kommer. Detta är djupt oroande. Länet är näst Norrbotten det län i landet som är mest beroende av basindustrin — med alla de problem detta för med sig i form av ensidig arbetsmarknad. Basindustrin beräknas minska sysselsättningen under 1990 talet. Den senaste tillgängliga industristatistiken visar att länets industrisysselsatta 1983 minskade med 2 628 personer, vilket är en minskning med 7,6 20. Samtidigt har länet en jämförelsevis liten offentlig sektor. Länet har också näst Norrbotten den lägsta förvärvsfrekvensen i landet, männen har låg förvärvsfrekvens — kvinnorna har ännu lägre. Länet har för 1985 den i siffror största befolkningsminskningen i landet, 1 425 personer. Samtliga kommuner minskar, Ockelbo med 2,1 960 en av de största procentuella minskningarna i landet. Länsstyrelsen har i sina prognoser för år 1990 räknat med en befolkning på 290 000. Vi ligger redan nu betydligt under prognosen. Befolkningsminskningen betyder minskade kommunala skatteutjämningspengar. Bollnäs kommun t.ex., som minskar med 193 personer, förlorar 1,8 milj.kr. Men det allvarliga är den snabba förändringstakten och effekterna av befolkningsminskningen. Med färre invånare, med större andel äldre, blir det sämre utveckling och förnyelse. Det behövs bebodda bygder för miljö, för tillvaratagande av naturtillgångar, för försvar och beredskap. De norrländska ungdomarna har inte haft tillgång till högre studier — de har måst resa söderut för studier. De har inte haft tillgång till arbete — de har rest söderut för att få arbete. Nu driver regeringen en medveten flyttningspolitik från norr till söder. Flytthjälp ges men inga medel för återflyttning. Länsarbetsnämnden går in med uppsökande verksamhet bland ungdomarna för att få dem att flytta till arbeten söderut — och det i en högkonjunktur. Friheten att flytta för studier och arbete skall alla ha — men ingen skall tvingas att flytta därför att politiker anser att det är rimligt att arbetstillfällena lokaliseras söderut. Undersökningar visar att det framför allt är arbetarna som tar skada av flyttningen. De blir sjuka oftare efter flytten. De får sämre jobb och sämre bostad och får mindre kontaktnät. Personer från socialgrupp 1 och 2 får mindre problem — de flyttar ofta som ett led i karriären. En tidigare undersökning visade att över 90 90 i fem glesbygdsområden hellre ville ha stöd för att bo kvar i regionen än flytthjälp. Gävleborg är ett län med kvalitet. Det är kvalitet på Sandviksstålet från Gästrikland, det är kvalitet på Hälsingefuran och det är kvalitet på människorna. Vårt län har goda framtidsmöjligheter. Men det behövs andra tag från statens sida. Nu måste vi ta vara på resurserna i bygd och natur och människor. Nu behövs en genomtänkt utvecklingsstrategi. Nu behöver vi både vision och realism, och vi behöver samordning. Nu behövs en särskild X-delegation — Gävleborg är X-län — nu behövs ett särskilt X-paket. En X-delegation skall ses som en temporär åtgärd. Vi har lagt fram förslag om detta i en särskild motion från centern på Gävleborgsbänken. Det bör vara en liten grupp, bestående av några länsbor med kunnande och initiativkraft och förmåga att ta tag i problemen, att omorientera företag och hitta nya kopplingsmöjligheter. De bör kunna ta vara på alla de uppslag och initiativ som ortsbefolkningen själv bidrar med. Med i delegationen bör också finnas representanter för arbetsmarknads-, industri-, utbildningsoch kommunikationsdepartementen, inte minst för att åstadkomma samordning mellan olika samhällssektorer. Från centerpartiet i Gävleborgs län har vi lagt fram en motion med förslag till olika åtgärder och därvid sagt att utbildningen spelar en nyckelroll när det gäller en positiv utveckling av näringsliv och sysselsättning. Jag skall inte gå in så mycket på förslagen. Efter att ha lyssnat på industriministern fann jag att min viktigaste uppgift här i kväll var att informera om den faktiska situationen, om verkligheten i Gävleborgs län, eftersom industriministern uppenbarligen inte känner till den. Vi har i en partimotion framställt olika förslag, och Per-Ola Eriksson har talat om dem. Det gäller att stärka de mindre och medelstora företagen, det handlar om olika ytterligare medel till teknisk forskning, småföretagsutveckling osv. Vi vill också bibehålla återflyttningsbidraget, vi vill ha ökat stöd till utvecklingsfonder, länsanslag, hemslöjd, hantverk etc. Regering och riksdag måste sätta till alla krafter för att minska arbetslösheten i landet, var den än förekommer. Och hemma i länet måste länsborna resa sig som en man -— över partioch yrkesgränser —, fortsätta sitt engagemang, använda sig egen kreativitet och kraft, ställa upp för sin region, men också ställa krav på statsmakterna för insatser, för utveckling och framtid i Gävleborgs län.

Herr talman! Under industrialismens genombrott i Europa för 150 år sedan existerade förvisso inte någon regionalpolitik i vår världsdel! Textildistrikten i nordvästra England lämnades åt sitt hårda öde, då exporten av tyg till imperiets olika länder upphörde och den enda utvägen ur förfall och massarbetslöshet var att flytta bort från textilområdet, oftast innebärande emigration till Canada eller Australien. På samma sätt gick utvecklingen i USA. När antraciten från kolgruvorna i östra Pennsylvania ej längre gick att sälja, flyttade gruvarbetarna och deras familjer därifrån, lämnande efter sig tomma spökstäder och hela bygder utan folk. Då vinderosionen blåste bort matjorden på farmerna i Oklahoma, tog bönderna sina ägodelar med sig och flyttade till Californien. Men vi behöver inte gå utomlands för att finna exempel på områden från vilka människor måste flytta därför att utkomstmöjligheterna var för dåliga. Nästan en miljon svenskar emigrerade till Amerika av den anledningen under förra seklet, en utvandring som vältaligt skildrats av Vilhelm Moberg i många av hans böcker. Ur rent nationalekonomisk synvinkel kan det inte förnekas att ett lands ekonomiska tillväxt påskyndas om folk flyttar från regioner med dåliga utkomstmöjligheter till områden där näringslivet är expansivt. Vår svenska industris snabba tillväxt under de senaste 100 åren skulle ej ha varit möjlig, om inte vårt jordbruk samtidigt släppt till årskull efter årskull av unga, duktiga människor. Men vårt land befinner sig nu i ett övergångsstadium, där det rent industriella samhället håller på att ersättas av ett postindustriellt informationssamhälle. Möjligheterna att klara sysselsättningskriser genom folkförflyttningar är sämre i detta nya samhälle än förr, samtidigt som ny teknik inom elektronikens och dataskärmarnas område skapat möjligheter att återföra sysselsättning till våra glesbygder utan de transportnackdelar som förut ofta var helt utslagsgivande. En viss rörlighet inom arbetskraften i ett land är dock alltid önskvärd, om tillväxten skall kunna upprätthållas, och den ibland onyanserade kritiken mot ”flyttlasspolitiken” skjuter ofta över målet. Om alla människor skulle bo kvar och invänta arbete i just den bygd där de råkat födas, skulle deras utkomstmöjligheter och landets tillväxt allvarligt försämras. I Sverige råder det emellertid politisk enighet om att vi skall ha en regionalpolitik, som motverkar de negativa följderna av sysselsättningskriser inom orter och landsdelar och som i varje fall skall säkerställa att förändringar sker i socialt acceptabla former. En sådan aktiv politik har sedan länge förts i fråga om Norrlands inland i allmänhet och Norrbottens län i synnerhet, med stora insatser och icke utan en viss, dock ojämnt fördelad, framgång. Det var intressant att i går höra statsrådet Thage G. Peterson påpeka att även företag och privata organisationer bör kunna decentralisera sin verksamhet och att inte endast statliga organisationer och verk kan bli aktuella i detta sammanhang. Under 1980-talet har krav rests på en aktiv regionalpolitik även inom andra delar av vårt land än Norrland. Dessa krav har av statsmakterna tillmötesgåtts på ett mycket omfattande sätt i samband med den svenska varvsindustrins gradvisa nedläggning, varvid man faktiskt ofta helt bortsett från att varvsorterna ur näringsgeografisk synvinkel varit belägna i landets allra bästa områden. Krisorterna Landskrona, Uddevalla och i dag förvisso även Malmö ligger ju alla ”på Sveriges framsida”, med korta, goda och väl utbyggda förbindelser såväl med våra nordiska grannländer som med kontinenten och med länder i andra världsdelar. Den socialdemokratiska regeringen fick för ett par år sedan mycket beröm för sitt kraftfulla handlingsprogram då beslut fattades om nedläggning av Uddevallavarvet. Till en kostnad av 2-3 miljarder avsågs detta program klara sysselsättningen i Uddevalla och Lysekil med omnejd, något som man med Volvos benägna medverkan också förefaller att lyckas med. Men var denna enorma satsning nödvändig i en ort med så unikt goda industriella förutsättningar som Uddevalla? Grannorterna Trollhättan och Vänersborg hade — och har fortfarande — en arbetsmarknad som är klart överhettad och karakteriseras av brist på arbetskraft. Även utan det stora statliga stöd som nu utgår skulle många nya industrier ha sökt sig till Uddevallaområdet! Det som gjort att västoch sydkustens varvsorter fått — och i fallet Malmö sannolikt kommer att få — ett så utomordenligt stort stöd har varit det faktum att varven ägts av staten och att varje enskild nedläggning berört ca 3 000 anställda eller fler på en och samma gång. Den ögonblickliga kris som därvid åstadkommits har mobiliserat orternas alla innevånare och politiker till samfällda krav på statliga instanser, krav som i varje fall i Landskrona och i Uddevalla i stort sett blivit tillgodosedda genom omfattande och dyrbara statliga stödprogram. Dessa har blivit än dyrare om hänsyn också tas till de miljardförluster staten gjort på drift och försäljning av fartyg som ej kunnat betalas av sina beställare. Den svenska järnhanteringen befinner sig sedan tio år tillbaka i en strukturkris, som drabbat hela den industrialiserade världens stålindustri. Under de borgerliga regeringsåren omstrukturerades vår handelsstålsindustri till avsevärda kostnader genom bildandet av SSAB, varigenom NJA i Luleå förenades med verken i Domnarvet och Oxelösund till ett även efter internationella mått effektivt företag. Men de mindre handelsstålverken och framför allt den i Sverige ur sysselsättningssynpunkt helt dominerande specialstålsindustrin har ännu inte kommit ur sin krissituation, trots att de rostfria stålverken samlats till ett företag under Avestas ledning. Den svenska järnhanteringens kris — som redan medfört ett bortfall av 15 000 jobb eller nästan tre gånger så många som varvskriserna i Landskrona och Uddevalla — har kommit i små steg, och drabbat 23 kommuner i sju län. Bortsett från SSAB har alla drabbade företag varit privata, ett förhållande som tillsammans med Bergslagens administrativa splittring medfört att regionen ej kunnat utöva något samlat politiskt tryck på statsmakterna. Genom tillsättandet av en Bergslagsdelegation för två år sedan har dessa dock utfört ett omfattande utredningsarbete rörande vilka förbättringar i områdets infrastruktur som är önskvärda. Delegationens budget på 25 miljoner — som ännu ej förbrukats — har ej medgett annat än satsningar på forskning och utvecklingsprojekt. I samband med omstruktureringen av sektorn för rostfritt stål har staten vidare åstadkommit att ett par investmentbolag bildats i Bergslagen med ett sammanlagt kapital av 125 miljoner i riskpengar. Men detta är också allt. Trots att regionen förlorat 15 000 jobb i gruvor och stålverk sedan 1976, har statsmakterna inte tilldelat densamma ens en tiondel av det stöd som utgått till vardera Landskrona och Uddevalla. Folkpartiet har inlämnat en utomordentligt omfattande och detaljerad motion om vilka åtgärder som borde vidtagas där, och de berörda 23 kommunerna har enats om ett gemensamt Bergslagsmanifest. I bägge dokumenten krävs att Bergslagsdelegationen permanentas och tilldelas resurser som står i rimlig proportion till de enorma problem som områdets strukturkris motiverar. Herr talman! Finansministern Ingemar Mundebo påpekade en gång att Sverige var det enda landet i världen i vilket avundsjukan var starkare än sexualdriften! Jag har upptagit kammarens tid genom att i viss detalj diskutera regionalpolitiken i ett historiskt och nationalekonomiskt perspek tiv, ur vilket torde framgå att vi i folkpartiet inte alls reservationslöst är beredda att satsa obegränsade summor på regionalpolitik. Men med detta anförande har jag önskat belysa hur orimligt det är att näringsgeografiskt välbelägna orter på landets västoch sydkust tilldelas enorma stödbelopp, samtidigt som Bergslagsregionen med mycket större förlust av arbetsplatser och med ett mycket sämre näringsgeografiskt läge endast fått utredningspengar. Vi i Bergslagen anser oss, oavsett politisk tillhörighet, ha berättigade krav på att i regionpolitiskt avseende åtminstone ej bli sämre behandlade av statsmakterna än andra områden med strukturella kriser blivit. Den just publicerade nedläggningen av Kockums varv i Malmö gör detta påpekande utomordentligt aktuellt.

Herr talman! Många har karakteriserat Dalarna som ett Sverige i miniatyr. Landskapet växlar: slättbygder i söder och skogar och fjälltrakter i norr. Det finns många sjöar och vattendrag som förstärker landskapets speciella karaktär och ger det en särskild prägel. Tyvärr har Dalarna under de senaste åren blivit ett utflyttningslän — Dalarna tillhör Bergslagen och är dessutom ett skogslän. Den trenden måste nu brytas. Jag tror att det inte är någon överdrift att påstå att det svenska industrisamhället egentligen föddes i Bergslagen. Det föddes där, därför att där fanns allt som krävdes för våra basnäringar: malmen, skogen och vattenkraften, som kunde ge energi för att förädla råvaran till produkter som kunde säljas ut över världen. Det är produkter som i hög grad bidragit till landets välstånd under mycket lång tid. Nu har länet drabbats av strukturförändringar som skapar stora svårigheter, svårigheter som det krävs genomgripande insatser för att komma ifrån. Solidariteten kräver nu att vi får litet av den hjälp som vi tidigare gett andra. Riksdagen har lagt fast mål för regionalpolitiken som jag menar är bra. De mål som angavs så sent som i maj förra året var a. att skapa förutsättningar för en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar, b. att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö, oavsett var de bor i landet, c. att ta till vara glesbygdens utvecklingsmöjligheter. Det här är mål som jag menar är bra, men det krävs ytterligare åtgärder för att uppnå dem. Kopparbergs län är det län som det senaste året har drabbats om inte hårdast så näst intill av utflyttning. Det var bara Norrbotten som hade större utflyttning. De fyra kommuner som ingår i Bergslagen är mycket hårt drabbade och kräver sina speciella insatser. Där kräver både befolkningsminskning och arbetslöshet att speciella insatser vidtas. Till detta återkommer senare Iréne Vestlund. Men även de flesta övriga kommuner i länet har stora bekymmer med befolkningsutvecklingen. I flera kommuner har befolkningsminskningen legat på över 1 90 det senaste året. Orsaken till vikande befolkningsunderlag beroende på utflyttning är arbetslöshet, som i sin tur beror på strukturförändringar i industrin. Den strukturella arbetslöshet som drabbat länet har medfört att vi har något av den högsta arbetslöshet som finns i något län, och särskilt bland ungdomar och kvinnor är arbetslösheten hög. Häromdagen fanns i en tidning en för mig mycket tråkig rubrik: ”Ungdomar raggar jobb i Göteborg”. Det tråkiga är inte Göteborg eller initiativet från arbetsförmedlingen i Avesta utan att ungdomar i åldern 18-20 år måste lämna länet för att få arbete. Visst är jag medveten om att det kan vara bra för de unga att skaffa sig kunskaper och erfarenheter, men möjligheten och lockelsen till arbete på hemorten måste finnas kvar. Det är ju ungdomen som vi skall bygga framtiden på, och därför behöver de vara kvar i länet och i kommunerna. Ett annat för länet karakteristiskt förhållande är den onormalt låga yrkesverksamhetsgraden bland kvinnor. De otillräckliga möjligheterna för kvinnor att få arbete i länet innebär naturligtvis att många hushåll har små inkomster. En annan sida av saken, som vi också påtalat i en av våra avlämnade motioner, är svårigheterna att rekrytera yrkesmänniskor till länets näringsliv med hänsyn till problemen för medföljande make eller maka att erhålla anställning på en mycket snäv arbetsmarknad. Till detta återkommer senare Inger Hestvik. Kopparbergs län har tillsammans med ett antal andra län lidit svårt av omställningarna inom den tunga industrin. Jag tror att omfattningen av dessa förändringar, som särskilt drabbat vissa företag och orter, dess värre inte är uppenbar för så många. Ett exempel som kan redovisas är att antalet anställda inom Avesta AB enbart i Avesta kommun har minskat med närmare 1 100 personer under de senaste tio åren. Det motsvarar nästan ett varvs halva personalstyrka. Men denna minskning har inte väckt så stor uppmärksamhet, därför att den har skett under en längre period och många gånger genom s.k. naturlig avgång. En neddragning med 100 personer per år vållar ingen större uppmärksamhet och föranleder inga samlade insatser. I längden blir kanske en sådan utdragen nedläggning därför mer förödande än en stor industrinedläggning, som sker vid ett och samma tillfälle. Fler orter har drabbats av samma förhållande. Antalet sysselsatta minskar under en längre period och medför på sikt stora svårigheter för orten. De feta rubrikerna uteblir, men resultatet blir detsamma som om det hade varit en stor industri som hade lagts ned vid ett tillfälle. Ett annat problemområde är träindustrin, där antalet sysselsatta har sjunkit på ett mycket oroande sätt. Både trähusfabriker och snickerier drabbas av strukturförändringarna, med åtföljande minskning av antalet arbetstillfällen. Strukturomställningen inom skogsbruket har också medfört att antalet arbetstillfällen under en lång period har minskat kraftigt i länets västra och norra delar. Det svåraste arbetsmarknadsläget i länet har dock byggnadsarbetarna, med en mycket hög arbetslöshet. Troligen har Dalarna landets högsta byggarbetslöshet. Vid den senaste mätningen var 770 byggnadsarbetare arbetslösa. Totalt i länet fanns det vid den senaste mätningen drygt 6 600 arbetslösa anmälda vid arbetsförmedlingen. Den uppräkning som jag här gjort visar att det är förhållandevis lätt att peka på stora och tydliga problem. Det är naturligtvis svårare att peka på enkla och uppenbara lösningar. Jag tror knappast att lösningarna på problemen ligger i några få isolerade åtgärder. Jag anser att det krävs åtgärdspaket av både långoch kortsiktig karaktär. Det behövs kortsiktiga riktade åtgärder, som kan skapa arbetstillfällen med omedelbar verkan, så att förhållandena för de värst drabbade grupperna, byggnadsarbetare, ungdomar och kvinnor, förbättras. Samtidigt måste uppmärksamheten med kraft riktas mot mer generellt verkande och långsiktigt syftande åtgärder inom olika områden av samhällslivet. Ett grundläggande drag i utvecklingen på arbetsmarknaden är de allt snabbare förändringarna. Förändringar medför krav på nytt och högre kunnande. Kraven på arbetsmarknaden går mot ett allt djupare kunnande inom olika, framför allt tekniska, områden. Min uppfattning är att en utveckling inom länets näringsliv kräver snabbare teknikspridning och insatser inom marknadsföring och produktionsorganisation. Kunnande framstår mot den bakgrunden som den viktigaste förutsättningen för näringslivets utveckling. Större och effektivare insatser inom utbildningsområdet, vilket vi socialdemokrater också framfört krav på i en särskild motion till riksdagen, är nog ett av de viktigaste bidrag vi kan ge för att utveckla näringslivet i länet. De åtgärder som krävs inom utbildningsområdet är inte några få och isolerade sådana, utan det krävs många åtgärder inom olika områden för att utveckla skolans materiella och personella resurser och för att öka utbytet av gjorda insatser. Utbildningen måste få ett innehåll som motsvarar arbetsmarknadens aktuella krav. De materiella resurserna måste förnyas snabbare. Lärarnas fortbildning måste förbättras. Skolan måste få möjligheter att rekrytera och behålla kvalificerade lärare. En annan angelägen sak tycker jag är att nya former för samverkan mellan skola och näringsliv utvecklas, t.ex. samnyttjande av dyrbar teknisk utrustning. Det är vidare angeläget med upplysning och information till ungdomarna, syftande till att förmå dem att välja utbildningar som ger yrkeskunskaper och som ger dem arbete efter avslutad skolgång. Innan jag går till en sammanfattning och avslutning vill jag framhålla det angelägna i att vi också satsar på att behålla en levande glesbygd. Jag menar att glesbygden är en resurs och att den måste utnyttjas som en sådan. Vi behöver en decentraliserad samhällsstruktur, som tillåter människor i landets alla delar att bo kvar i sin hembygd. Det övergripande målet bör vara att skapa en livskraftig glesbygd med arbetsmöjligheter, bra service och god miljö. Detta är nödvändigt bl.a. för att hålla kulturlandskapet i hävd, till glädje och nytta för alla. Många områden i landet behöver aktiva jordbruk både för att skapa sysselsättning och för att bevara miljön. Vi bör tillvarata glesbygdens produktiva resurser på ett offensivt och uthålligt sätt till hela samhällets bästa. Sammanfattningsvis vill jag framhålla det angelägna i att Kopparbergs län erhåller resurser för både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. För att skapa omedelbar sysselsättning åt länets arbetslösa behövs snara insatser i form av beredskapsarbeten, som gärna kan sättas in i angelägna projekt till nytta för framtiden. Speciella insatser behövs för att snarast möjligt skapa arbetstillfällen för byggnadsarbetare och ungdomar, men också för kvinnorna. Men det behövs också kraftiga satsningar på regionalpolitiskt stöd, som kan skapa sysselsättning för framtiden. Under 1985 fanns hos länsstyrelsen ansökningar om regionalpolitiskt stöd som inte kunde beviljas på grund av brist på pengar. Det behövs mer av regionalpolitiska insatser för att genomföra och stimulera till framtidsinvesteringar i Bergslagen och i det skogslän som Kopparbergs län är. Huvudmålet för oss socialdemokrater i Kopparbergs län är nu att med samhällets hjälp åstadkomma en utvecklingsplan för att häva arbetslöshet och regional obalans och skapa förutsättningar för att på lång sikt trygga den ekonomiska och regionala utvecklingen i hela länet. Det yttersta målet måste vara att utveckla länet som helhet, så att människorna upplever trygghet för sysselsättningen och känner att nationens tillgångar fördelas rättvist. Vi måste häva arbetslösheten, stoppa utflyttningen och trygga den ekonomiska utvecklingen i länet på lång sikt för att trygga framtiden för människorna, varhelst i länet de bor.

Herr talman! Allvarliga befolkningsomflyttningar sker sedan några år i vårt land, och utvecklingen börjar påminna om 1960-talet med de många flyttlassen främst från glesbygden till storstadsområdena. Den fråga man osökt ställer sig är om Sverige är på rätt väg, när nettoflyttningarna mellan länen under fjolåret ledde till att Helsingforss län ensamt ökade mer än landets hela befolkningstillväxt, samtidigt som glesbygdslänen minskade kraftigt. Att detta inte är en tillfällighet utan tyvärr torde fortsätta, om inte tillräckligt kraftfulla motåtgärder sätts in, visas av prognoserna för återstoden av detta årtionde. Västernorrland är ett av de län som drabbats hårdast av nettoutflyttning de senaste åren och kommer om prognoserna går i uppfyllelse att drabbas mycket hårt fram till 1990. Med en befolkning på drygt 260 000 invånare har Västernorrland de tre senaste åren minskat med ca 1 200 personer per år. Av den minskningen är drygt hälften ett resultat av en successivt ökande nettoutflyttning. Men trots att netto ca 1900 personer flyttat från länet de tre senaste åren är arbetslösheten fortfarande betydligt högre än genomsnittet för landet. Länet har även födelseunderskott, vilket är en följd av åldersstrukturen, vilken i sin tur är en följd av tidigare perioder av utflyttningar. Den nu pågående och prognostiserade nettoutflyttningen kommer att ytterligare försämra åldersstrukturen, vilket leder till relativt sett låga födelsetal och därmed för framtiden förmodligen växande födelseunderskott. invånare 1990, alltså samma folkmängd som länet hade 1980. Men utvecklingen hittills och prognoserna visar att länet kommer att förlora ca 10 000 invånare under 1980-talet, om inte speciellt verksamma åtgärder sätts in. Västernorrland får därigenom den mest negativa utvecklingen av alla län under detta årtionde och är ett län i kris. Tidigare skedde en expansion i vissa delar av länet, främst i Sundsvalls kommun. Men under senare år har länets samtliga sju kommuner minskat sin befolkning. Svårast drabbas glesbygdsområdena, vilka finns inom alla kommuner. Eftersom gränsen för att kunna uppehålla erforderlig grundläggande samhällsservice nås snabbt i många bygder är det mest kännbart för glesbygdsområdena. Utvecklingen i Västernorrlands län är alltså skrämmande, och det kan inte skönjas någon ändring av den nedåtgående trenden. Samhället, i betydelsen inte bara kommuner, landsting och länsmyndigheter utan i minst lika hög grad staten, måste ta ansvar för att vända utvecklingen inom länet. Utöver generella regionalpolitiska insatser fordras särskilda och kraftfulla åtgärder. Först och främst gäller det att Västernorrlands problem uppmärksammas, så att alla blir medvetna om problemen och nödvändigheten av åtgärder men även inser Västernorrlands möjligheter och speciella förutsättningar. För att bidra till vidgad kunskap och ökad förståelse för länets svårbemästrade problem föreslog länsstyrelsen i 1985 års länsrapport att regeringen inom regeringskansliet skulle tillsätta en särskild länsutredning för Västernorrland. Men någon sådan utredning kommer regeringen inte att tillsätta, vilket framgick av industriministerns svar till mig vid frågestunden för några veckor sedan. Det är därför särskilt angeläget att riksdagen genom uttalanden och beslut medverkar till att omfattande åtgärder inom olika områden sätts in för Västernorrlands del. Det kan tyvärr konstateras att Västernorrland inte speciellt gynnats när det gäller resurstilldelningar. Inte heller när det gäller lokaliseringsverksamheten har Västernorrland kunnat hävda sig tillräckligt under de senare åren. För framtiden är det nödvändigt att riksdagen verkligen beaktar de regionalpolitiska behoven vid lokaliseringar av statlig verksamhet och ger exempelvis i Västernorrland verksamma myndigheter ytterligare uppgifter, helst så att sysselsättningstillfällena vid de myndigheterna ökar. Det är absolut nödvändigt att alla som känner ansvar för länets framtid och för en rättvis regional balans verkar för att Västernorrland behandlas mer positivt. Länet har goda utvecklingsmöjligheter om förutsättningarna inom bl.a. industri, högteknologisk utveckling, energiutvinning liksom inom jordoch skogsbruk tas till vara. Dessutom bör länets centrala läge i Mittnorden vara av värde. I centerns länsmotion har vi angett en del av problemen och lagt fram åtskilliga förslag gällande aktuella frågor för vårt län. Jag skall nämna några. När det gäller jordbruket finns anledning påpeka dess betydelse både direkt och indirekt för sysselsättningen i länet och vikten av att jordbruksproduktionen hålls uppe på minst nuvarande nivå. I flertalet bygder är ett livskraftigt jordbruk, i många fall i kombination med annan verksamhet, förutsättningen för att på sikt hålla bygden levande. Även för utnyttjande av livsmedelsindustrins kapacitet och för transportväsendet samt ur beredskapssynpunkt är det av allra största betydelse att upprätthålla jordbruksproduktionen. Den viktigaste förutsättningen för att behålla livsmedelsproduktionen är en tillfredsställande ekonomi för de enskilda jordbrukarna, så att de kan tro på sin näring och våga satsa för framtiden. Riksdagen kommer i vår att få ta ställning till Norrlandsstödet. Det är då av största betydelse att utformningen av och nivån för Norrlandsstödet möjliggör att jordbruket i Västernorrland och i övriga delar av norra Sverige får avsedd kompensation för de merkostnader och de svagare odlingsbetingelser som råder där jämfört med förhållandena i mellersta Sverige. Viicentern har i en partimotion anvisat ett med 40 milj.kr. höjt anslag för Norrlandsstödet, vilket skulle innebära ett värdefullt tillskott. Jag hoppas att en majoritet här i riksdagen stöder vårt förslag. Avsevärt större satsningar borde kunna göras när det gäller vägbyggandet i Västernorrland, eftersom vägstandarden där är väsentligt lägre än den genomsnittliga standarden i landet i övrigt. Herr talman! Utbildning och forskning är de viktigaste framtidssatsningarna, vilket centerns företrädare har betonat tidigare i denna debatt. Högre teknisk och ekonomisk utbildning och forskning inom en region är ett par av de viktigaste förutsättningarna för en industriell utveckling. I knappast någon annan del av landet är avståndet till en teknisk högskola så stort som i Västernorrland. För att främja en fortsatt industriell utveckling i länet och i angränsande områden skulle en för regionen anpassad industrihögskola som är inriktad på både teknik, ekonomi och information vara av synnerligen stor betydelse. Länsstyrelsen och högskolan för Sundsvall/ Härnösand har arbetat fram riktlinjer för utvecklingen av en industrihögskola i Sundsvall. Det är av största betydelse för utvecklingen i mellersta Norrland att det påbörjade skolprojektet ges sådana resurser att en uppbyggnad av en sådan här skola, anpassad till lokala och regionala behov, möjliggörs. När vi läste budgetpropositionen blev vi förvånade över att regeringen, trots problemen i Norrland, lade fram förslag som direkt skulle innebära försämringar för området. Ett exempel härpå är förslaget att under en tvåårsperiod slopa statsbidraget till kollektivtrafiken. Samtliga centerpartister från skogslänen står bakom en motion, där vi kräver att statsbidraget i varje fall för skogslänen skall bestå. Nu synes regeringen, dess bättre, ha slagit till reträtt i denna fråga. Men regeringens förslag visar hur viktigt det är att alla som har ett ansvar för regional rättvisa klart säger ifrån när förslag i motsatt riktning framläggs. När det gäller regionalpolitiska insatser i allmänhet anser jag det vara mycket viktigt att riksdagen följer centerns förslag om ökade resurser till regionala utvecklingsinsatser. Herr talman! Det är nödvändigt att riksdagen observerar att problemen i mellersta Norrland är stora och att det är stor risk att vårt land så att säga får en svag midja. När det gäller förutsättningarna för en utveckling inom näringsliv, utbildning, forskning m.m. i Norrland måste staten ge sitt stöd, så att denna landsdel får en rättvis andel av landets resurser och kan bli en blomstrande del av vårt avlånga land.

Herr talman! Människor i stora delar av vårt land känner oro för hur jobben koncentreras till allt färre områden. Av den anledningen har en omfattande debatt uppstått, inte minst här i kammaren. Det framgår ju av debatten både i går och i dag. Debatten måste hälsas med tillfredsställelse. Att uppnå regional balans är en svår uppgift. Det visar de erfarenheter som man har gjort i flertalet länder. Frågan förtjänar därför att bli föremål för en seriös diskussion. När jobben flyttar måste människorna följa efter för att få sin försörjning. Befolkningssiffrorna vid årsskiftet visade oroande tendenser. Det är främst i Helsingforssområdet som befolkningen mycket kraftigt ökar, medan befolkningen fortsätter att minska i andra redan svaga regioner i landet. Även befolkningen i Göteborgs och Bohus län samt i Malmöhus län ökade. Men givetvis måste man vara uppmärksam på att storstadslänen har en avsevärd invandring och ett födelseöverskott. Befolkningssiffrorna visar också att det inte bara är i skogslänen som befolkningen minskar. Även befolkningen i län i södra Sverige minskar. Det kan konstateras att expansionen av näringslivet, och således även av sysselsättningen, alltmer koncentreras till några få områden i landet. Förutom de tre storstadsregionena har främst Linköpingsoch Umeåområdena en gynnsam utveckling. Men i t.ex. Umeåområdet är det inte tillräckligt att bara hänvisa till utvecklingen där när det gäller att hjälpa inlandskommunerna i Västerbotten, som har mycket besvärliga förhållanden. Linköpingsoch Umeåutvecklingen torde vara ett uttryck för att företagen i ökad utsträckning söker sig till områden med hög kunskapskoncentration, dvs. till orter med universitet och högskolor. Koncentrationen av kvalificerad kunskap drar till sig verksamhet som ligger i tiden. Detta ger sedan bra underlag för utbyggnad av både privat och offentlig service. Å andra sidan leder detta till att områden som saknar dessa förutsättningar har svårt att hävda sig, minskar sin befolkning och försämrar underlaget för en god infrastruktur. Då det i första hand är ungdomar som söker sig till de expansiva, kunskapsinriktade områdena leder befolkningsminskningen till en ogynnsam sammansättning av befolkningen. Som jag nyss konstaterade är den negativa utvecklingen inte längre koncentrerad till glesbygdsområdena utan drabbar också hårt områden som haft sin sysselsättning inom traditionell industri, t.ex. Bergslagen och Blekinge. Självfallet finns undantag från detta utvecklingsmönster, men då är det ändå oftast fråga om industriell verksamhet med betydande kunskapsinnehåll, t.ex. ASEA i Västerås.

Av särskilt intresse i det här sammanhanget är de uttalanden som gjorts från ledande företrädare för Helsingforssområdet, bl.a. Mats Hulth, om att man inte längre är intresserad av en så kraftig inflyttning som skett under 1985. Vad jag vet är det första gången som det är samstämmighet mellan företrädare för såväl expansionssom avflyttningsområdena om det ogynnsamma i en fortsatt koncentration av arbete och människor. Detta bör underlätta möjligheterna till lämpliga åtgärder. Jag kan inte tänka mig annat än att den här nu mer och mer tydliga utvecklingen måste leda till att vi kommer fram till en utvidgning av de regionalpolitiska instrumenten. I den nya utvecklingen är utbildningen en nyckelfråga. Mot den bakgrunden har uppbyggnaden av de mindre, regionala högskolorna i nästan alla län varit av stort värde. Vid en resa som arbetsmarknadsutskottet gjorde i Skåne i början av veckan besökte vi bl.a. Lunds universitet. Vi informerades då om det utvecklade positiva samarbetet mellan universitetet, de mindre högskolorna och näringslivet. Jag ser det som mycket viktigt att de regionala högskolorna byggs ut ytterligare, så att kunskapsinnehållet blir intressant för den nya utvecklingen. Särskilt angeläget synes det vara att utbildning på högskolenivå inom teknik och kemi knyts till de mindre högskolorna. Det borde också övervägas om regionalpolitiska medel kan användas för s.k. uppdragsutbildning. Det borde således vara möjligt att länen hos tekniska högskolor och universitet kunde ”köpa” specialanpassad utbildning med ett kunskapsinnehåll som är anpassat till resp. läns förutsättningar. Det är också viktigt att möjligheterna till teleoch datakommunikationer förbättras inom de områden där de ännu inte är utbyggda, eftersom detta är nödvändigt för att de skall ha samma chans till utveckling som övriga delar av landet. Televerkskoncernen, som har ansvaret för att telekommunikationsnätet byggs ut, bör därför påskynda utbyggnaden även i de sämst ställda områdena så att man också där kan utnyttja och vara mottagare av den nya tekniken. Över huvud taget bör alla statliga organ och affärsverk mera beakta sitt regionalpolitiska ansvar. Regeringen bör dessutom ge verk och myndigheter i uppdrag att noga pröva på vilket sätt de kan medverka i en regional kunskapsuppbyggnad. Inom det nordiska samarbetet bör på lämpligt sätt undersökas hur de nordiska länderna kan bistå varandra i det förändringsarbete som synes ofrånkomligt. Exempelvis förekommer redan nu ett fint samarbete mellan mitt eget län och Trondheims tekniska högskola till gagn för näringslivet. Det nordiska samarbetet bör ytterligare förstärkas eftersom vi är på väg in i en ny industriell utvecklingsperiod där nya marknader, nya branscher, ny teknik och nya företag med ny högteknologi dyker upp. Det är av yttersta vikt att denna utveckling följs upp av goda telekommunikationer, såväl tvärs över vårt land som till Norge och Finland. Nuvarande utbyggnadsplaner inom telekommunikationsområdet inom Sverige ger vid handen att det under lång tid i Sverige kommer att saknas ett sammanbundet nät, vilket är av stor betydelse för näringslivets utveckling på båda sidor om gränsen. Herr talman! Jag har bara kortfattat berört den anpassning av bl.a. de regionalpolitiska medlen som den nya utvecklingen kommer att kräva. Det måste ankomma på regeringen och dess myndigheter att skyndsamt pröva vad nya omständigheter kan innebära ur regionalpolitisk synpunkt. Endast därigenom kan vi undvika en utveckling som inte längre önskas av någon.

Herr talman! Mitt anförande kommer i huvudsak att handla om varvsnäringen och situationen vid Kockums varv. Det motiveras av att varvsindustrin i Malmö är så betydande och avgörande för framtiden och utvecklingen i min kommun, ja, för hela den landsända som jag representerar. I Malmöhus län, som har 15 200 öppet arbetslösa och 30 000 personer som saknar arbete på den reguljära arbetsmarknaden, skulle en nedläggning av den civila fartygsproduktionen på Kockums få förödande konsekvenser. Det är svårt att tro att verkningarna av ett sådant beslut skulle kunna kompenseras med andra insatser. Ett ställningstagande för en nedläggning av Kockums varv skulle därför, enligt min mening, lägga ytterligare sten på börda på en kommun som redan har betydande problem på sysselsättningens område. Oron för vad som skall hända med Kockums är av lättförklarliga skäl närmast obeskrivlig hos de anställda och för oss som bor i Malmöregionen. Vi har krävt besked från regeringen. Vi skulle redan ha fått ett sådant, men industriministern har ännu inte kunnat infria detta löfte. Jag utgår ifrån att industriministern har goda skäl för sitt dröjsmål, men vill starkt understryka att varje dag som går utan besked är olycklig. Avsaknaden av besked leder bara till spekulationer och att falska rykten sprids, som regeringen sedan måste dementera. TV-Rapports meddelande i går kväll om att regeringen redan skulle ha bestämt sig för att avveckla Kockums varv är ett bra exempel på detta. Ryktesspridning och den sorts journalistik vi fick uppleva i går kväll ökar bara pressen på de anställda, vars lidande redan är på gränsen till det omänskliga. Sätt stopp för sådan ryktesspridning! De anställdas berättigade krav på beslut från regeringens sida måste nu infrias. Vi är alla överens om att det finns en internationell överkapacitet inom sjöfartsoch varvsnäringen och att det kommer att dröja ytterligare en tid innan ett s.k. jämviktsläge uppstår. Världens varvsnationer har tacklat sina varvsproblem på olika sätt. En del har slagit vakt om sina varv, andra har med subventioner t.o.m. ökat sin varvskapacitet. Sverige har gått den motsatta vägen och tagit sitt internationella ansvar genom att kraftigt skära ned sin varvskapacitet. Jämfört med för tio år sedan återstår endast 10 20 av nybyggnadskapaciteten för svenskt vidkommande. Den hårda rationaliseringen inom svensk varvsindustri har varit framgångsrik på det sättet att vi i dag är konkurrenskraftiga. På vissa specialområden är vi t.o.m. mycket konkurrenskraftiga. Detta gäller inte minst Kockums varv. Internationella undersökningar visar att Kockums mer än väl kan tävla med Japan och andra stora varvsnationer med avseende på både produktivitet och kostnader. Hade marknaden inte varit söndersubventionerad skulle Kockums situation varit en helt annan. Sakligt sett innebär ett beslut om nedläggning av Kockums att fel varv läggs ned. Ett sådant beslut skulle också enligt min mening vara felaktigt från näringspolitiska utgångs punkter. Vi har i Sverige redan tagit vårt ansvar för världens överkapacitet inom varvsnäringen. Sverige har nått den nivå på varvssidan där vi måste slå vakt om det som återstår. Vårt land måste nu värna om våra strategiska intressen när det gäller nybyggnadsvarvens betydelse som en industripolitisk plattform för vidare utveckling. I detta sammanhang får vi inte heller glömma bort de beredskapsoch transportpolitiska aspekter som finns. De är mycket viktiga och måste finnas med i våra bedömningar. Herr talman! Jag tvekar inte att påstå att det skulle vara en strategiskt bestående förlust för landet om handelsflottan och varvsindustrin mer eller mindre utplånades. Det finns mycket starka industripolitiska motiv för att slå vakt om den svenska varvsindustri som återstår och att utveckla Kockums, vårt sista stora nybyggnadsvarv, för civil fartygsproduktion. Varvspropositionen kommer enligt propositionsförteckningen att läggas på riksdagens bord den 10 mars. Vad propositionen slutgiltigt kommer att innehålla vet vi ännu inte. Jag hoppas emellertid att industriministern och regeringen kommer fram till att Sverige måste upprätthålla varvsnäringens strategiska nivå genom att de svenska varven ges samma villkor som varven i konkurrentländerna. Enligt min mening bör industriministern i sin kommande varvsproposition överväga följande åtgärder beträffande sjöfarten. För det första en förlängning av rederistödet för närsjöfarten. För det andra bör partrederireglerna ändras så att kravet på fast driftsställe tas bort. För det tredje bör exportindustrin få använda investeringsfonder för köp av andelar i fartyg i linjesjöfart. När det gäller varvsindustrin så måste de svenska varven ges samma konkurrensvillkor som utländska varv. Det leder fram till följande krav OECD-stödet bör som i Norge kunna omvandlas till kontantstöd. Det bör finnas möjligheter för s.k. hemmamatchning. FKN-räntan bör inte överstiga OECD-räntan. Marknadsstödet bör förlängas, vilket för Kockums del innebär ca 200 milj.kr. per år. Man kan då ställa frågan om ett samhällsåtagande som här nämnts kan anses ekonomiskt försvarbart. Svaret på en sådan fråga måste bli ett obetingat ja. När man tar ställning till Kockums vara eller inte vara måste man också väga in de samhällsekonomiska konsekvenserna. Gjorda analyser har visat att den samhällsekonomiska förlusten vid en avveckling av den civila fartygsproduktionen vid Kockums blir 1 200 milj.kr. årligen. Sett mot den bakgrunden vore ett genomförande av de fyra krav som här ställts i högsta grad försvarbart. Beträffande den framtida marknadsbedömningen för svensk varvsindustri så vet vi alla att det finns både ljusa och mörka sidor. Jag vill inte spekulera i några årtal om när marknaden kan vara i balans mellan varvskapacitet och efterfrågan. Men det är viktigt att komma ihåg att det inom vissa delar av Kockums marknadsområde finns en god tillväxt. Det avancerade byggnadssättet och den breda kunskap som finns på Kockums varv har lett till framgångar inom nya områden, t.ex. när det gäller kryssningsfartyg. Marknaden för kryssningsfartyg antyder att det finns fog för en viss optimism framgent. Kockums har på detta område ett försteg i kunnande gentemot konkurrenterna. Herr talman! Det är min absoluta övertygelse att Kockums i ett längre perspektiv kan försvara sitt berättigande inom den marina sektorn då det gäller att bygga handelsfartyg och att vara ledande inom undervattenstekniken. Jag tror på Kockums, och jag kommer här i riksdagen att arbeta efter den övertygelsen. Det är min förhoppning att också regeringen och sedermera riksdagen visar att man tror på Kockums. Till sist, herr talman: Malmös sysselsättningsproblem blir inte lösta enbart genom att Kockums räddas. Därutöver behövs en industripolitisk satsning i Malmö om man skall komma till rätta med arbetslösheten. Den relativa arbetslösheten i Malmö var i genomsnitt 5,6 20 under 1985. De socialdemokratiska ledamöterna från Malmö har i en motion till riksdagen dragit upp riktlinjerna för en politik som skulle leda till att arbetslösheten i Malmö avskaffades. Dessa förslag bör regering och riksdag ställa sig bakom.

Herr talman! I dag är Malmö på allas läppar. Staden befinner sig i kris. Situationen är akut. Stadens största industri hotas av nedläggning. Många lever i detta nu i stark ovisshet. De anställda och deras familjer mår inte bra. Regeringen har hittills vägrat att lämna ett klart besked. Otåligheten mot regeringen växer. Därför måste vi ha besked. Det räcker inte med rykten. Krisen är akut, men det har den inte blivit över en natt. Det finns många politiska felgrepp som har lett fram till den situation som Malmö i dag befinner sig i, med en öppen arbetslöshet som är dubbelt så stor som riksgenomsnittet. Detta har lett till svårlösta sociala problem, som enligt arbetsförmedlingen framför allt är märkbara i åldersgruppen 20-24 år. Ett annat mått på den nyfattigdom som finns i Malmö är utvecklingen av socialbidragens storlek. 1985 uppgick de till mer än 300 milj.kr. Det skall jämföras med 50 milj.kr. 1980. Procentuellt är Malmö den ort i Sverige som 1985 hade det största antalet socialbidragstagare — inte mindre än 13 9o. Mot den här bakgrunden förstår man vilket dråpslag en nedläggning av Kockums varv skulle vara. Som ringar på vattnet skulle de onda cirklarna sprida sig till bransch efter bransch av underleverantörer och plussa på de redan chockerande höga siffrorna. Men vi som har följt Malmös utveckling under några år kan inte undgå intrycket av att det har varit fråga om en avveckling. Genom en bostadspolitik med uttalat socialistiska förtecken har 35 000 människor valt att flytta ut till kranskommunerna, vilket medfört en sned åldersfördelning i Malmö. Malmö borde med sitt läge i närheten av det trafikerade Öresund och i närheten av Danmark och kontinenten, med det rika uppland som Skåne är, när det gäller både människor och naturresurser, vara en blomstrande stad och kommer säkert att kunna bli det igen. Det är den vetskapen som gör att dagens situation trots allt inte är hopplös. Att det ändå har blivit som det blivit är emellertid ingen tillfällighet. Det har ett otvetydigt samband med den stelbenta och fantasilösa politik som har förts i Malmö. Varvskrisen har förvisso drabbat många städer, men att Malmö drabbats så hårt beror på att 66 års socialdemokratiskt styre sätter sina spår. Det borde ligga nära till hands för statsråd och regering att gå ut och peka på hur en stad ser ut som styrts av socialdemokrater så länge någon kan minnas. Men det gör de inte, och man förstår dem. Det verkar nästan som om de helst ville glömma Malmö. Är kanske Malmö ett generande faktum? Eller är det så, som man kanske har anledning att misstänka, att Malmö ligger för långt bort från Helsingfors och betraktas som en del av landsorten bortom horisonten eller i varje fall bortom regeringens planeringshorisont? Det finns många, också socialdemokrater i Malmö, som i dag börjar upptäcka att det i varje fall har varit så och har varit det alltför länge. En bekräftelse på att misstanken att Malmö har legat utom synhåll för regeringen är välgrundad är behandlingen av tandläkarhögskolan i Malmö. Vid valet i höstas bröts äntligen den socialdemokratiska hegemonin. Äran för det kan samtliga samverkande partier tillskriva sig. Behovet av förnyelse upplevdes så starkt och var så berättigat att de förenades i denna gemensamma målsättning. En majoritet i Malmö tyckte att det var på tiden att en s-märkt politik som lett fram till ett Malmö med en sådan bekymmersam profil var förtjänt av en förändring, av en satsning på nya idéer, nya möjligheter. Den nytändningen har just kommit i gång i Malmö, och det är ingen lätt uppgift som man har sig förelagd. Det gäller nämligen att bromsa vagnen i nerförsbacken. Det gäller att få stopp på den först: på skattehöjningarna, på arbetslösheten, på det ökande antalet socialbidragstagare. Sedan gäller det att långsamt få vagnen uppför backen. Det är en tung och svår uppgift. Den kräver tålamod. Men alternativet — att man efter nästa val återgår till det gamla rutschandet utför — är så pass avskräckande att det inspirerar till extra ansträngning och sammanhållning. Redan i dag känner vi i Malmö förändringens vind. Plötsligt öppnas tidigare stängda dörrar för alternativ. Ta t.ex. barnomsorgen eller fristående skolor. Nu öppnas kommunens tidigare knutna hand för bidrag till Bladins skola, som har funnits i många år, och till kristna skolan i Kroksbäck, Mariaskolan. Den s.k. samlade skoldagen förvandlas från obligatorisk till frivillig, något som vi i centern också har motionerat om i flera år. Det satsas på miljövänliga bussar. Skolmatens kvalitet höjs. Det blir bättre samverkan mellan privata och offentliga vårdresurser. När det gäller bostäder ges valfrihet mellan äganderätt, bostadsrätt eller tomträtt. Det här är bara några exempel. Bristen på fantasi och nya idéer när det har gällt att lyfta Malmö ur krisen kan bäst illustreras med den patentlösning som likt Columbi ägg i ett slag skulle lösa alla problem, nämligen bron. Socialdemokraterna i Malmö, visserligen motsagda av bl.a. partikamraterna i Helsingborg och Trelleborg, men livligt påhejade av andra partier och inte minst av högljudda talesmän för bankintressen, har satsat allt på denna visionära och spektakulära bro. Många är de socialdemokratiska statsråd som har stått på Lernacken vid Limhamn och likt en Karl XII pekat ut brofästet. Men den fåfänga väntan på denna patentmedicin mot alla Malmös svagheter har på något sätt förlamat Malmös andra möjligheter. Man kan se det bara genom att titta på färjetrafiken över Sundet. En bråkdel av vad en bro kostar skulle kunna ge täta, bekväma, snabba och pålitliga förbindelser över Sundet. Det är vårt förslag. Men vem vågar satsa på färjor när man ständigt förutspår en bro? Över huvud taget är denna sammanblandning av aktuella och nödvändiga lösningar på akuta problem med långsiktiga och därför litet dimmiga broplaner förödande. En monoman brofixering har fått den följden att vaksamheten har trubbats av och att Skåne riskerar att dräneras på kapital och industrier. Vi vill bryta den här förhäxningen vid bron. För vår del vill vi göra en satsning på bred front. Våra förslag återfinns i de motioner om arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Malmö och Malmöhus län och beträffande Kockums som vi centerriksdagsledamöter från Malmöhus län och fyrstadskretsen har avlämnat under den allmänna motionstiden. Jag skall nämna några av våra motionsförslag. Vi vill fullfölja det enhälliga riksdagsbeslut som prioriterar en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör. Vi föreslår täta, bekväma och snabba färjeförbindelser mellan Malmö och Köpenhamn. Vi uppmanar regeringen att låta Kockums få chansen att konkurrera med andra länder på handelsfartygssidan när det t.ex. gäller att bygga kryssningsfartyg. Kockums måste också få bygga den nya isbrytaren. Ett marinoch undervattenstekniskt centrum skall utvecklas vid Kockums. Vi föreslår också att byggandet av ett polishus i Malmö tidigareläggs. Beslutet om nedläggning av tandläkarhögskolan i Malmö måste omprövas. Vi vill satsa på utbildning i verkstadsteknik, datoroch mikroelektronik. Vi föreslår att ett verkstadstekniskt utvecklingscentrum förläggs till Fosie industriby. Vi efterlyser en kraftig satsning på verkstadsskolor och lärlingsutbildning. Vi vill att ett biotekniskt centrum placeras i Malmöregionen, vilket en utredningsgrupp vid Lunds universitet har föreslagit. Växtförädlings-, livsmedelsoch läkemedelsindustrin har en naturlig placering i Malmöregionen och i Malmöhus län. Vår region måste tillförsäkras ett utbildningsutbud på universitetsnivå som svarar mot folkmängden. En satsning måste till på industrier baserade på naturgasteknologi. Vi förordar en stimulering av småföretag som baseras på de nya teknologierna. Vi behöver också en stor och-livskraftig framtidsindustri som genererar en tät struktur av småföretag. Vi behöver en etanolfabrik till länet. Herr talman! Detta är bara några av våra förslag. Det är viktigt att Malmö befrias ur den gastkramning som hotet mot Kockums utgör. Vad regeringen nu måste göra är att ge besked.

Herr talman! Det är ingen överdrift att påstå att oron i det län jag representerar, nämligen Blekinge, i dag är stor med tanke på framtiden. Trots insatser från regering och riksdag har länet alltjämt en arbetsmarknadssituation som är ytterst allvarlig. Den relativa arbetslösheten liksom antalet personer som är föremål för arbetsmarknadsåtgärder tillhör de högsta i landet. Särskilt bekymmersamt är läget bland ungdomarna. Blekinge har under hösten 1985 tvingats redovisa den högsta ungdomsarbetslösheten i landet efter Norrbotten — detta samtidigt som Blekinge är ett av de län som har avgjort flest ungdomar i åtgärder i form av ungdomslag. I de flesta kommuner i länet går en av fem flickor i åldrarna 20-24 år utan arbete. Vi har haft en viss förbättring av arbetsmarknadsläget under åren 1983-1985, men mycket talar tyvärr för att arbetsmarknaden nu försämras. Karlskrona kommun gör tillsammans med länsarbetsnämnden en satsning för att ge arbete och utbildning till ungdomar i åldrarna 20-24 år. Detta projekt berör ungefär 150 personer och har just kommit i gång. Om denna satsning inte hade kommit till stånd, hade vi nu tvingats redovisa fler arbetslösa än vid samma tidpunkt för ett år sedan. Som en följd av arbetsmarknadsproblemen fortsätter utflyttningen från länet. Gapet mellan antalet inoch utflyttade reducerades något åren 1982-1984 men ökade på nytt kraftigt under 1985. Under det senaste året minskade Blekinges befolkning med nära 700 personer. Blekinge är det enda län som nu tio år i följd utsatts för en befolkningsmässig åderlåtning. Befolkningen har under dessa år minskat med 4,4 4. Vi har alltså en mycket stor utflyttning från länet. Det är förvisso så, som industriministern sade i går, att vissa människor vill flytta. Men det är inget tvivel om att en stor del av dem som flyttar från vårt län gör det mot sin vilja. Enligt statistiska centralbyråns statistik har Blekinge sedan 1975 det största flyttningsnettot i landet i förhållande till befolkningen. 2,4 96 av befolkningen har flyttat sedan 1975. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande siffra för Norrbotten är 2,3 9. Mot denna bakgrund är den växande oron bland länets befolkning förklarlig. Vi vet också att en väntad konjukturavmattning kan bli kännbar i ett län som är så beroende av sysselsättningen inom industrin som Blekinge län. En stor del av denna sysselsättning finns dessutom i företag med legotillverkning. På den statliga sidan väntas en fortsatt minskning av antalet arbetstillfällen. Vi har under de senaste tio åren förlorat ca 1 700 statliga jobb, och länsstyrelsen förutser en ytterligare minskning med några hundratal arbetstillfällen under de närmaste åren. Kommunernas och landstingets möjligheter att skapa fler jobb begränsas av den ii vissa fall mycket besvärliga ekonomiska situation som de befinner sig i. Särskilt besvärligt är det för landstinget och för Sölvesborgs kommun. Landstinget räknar för innevarande budgetår inte med någon volymutveckling alls. Detta har bl.a. sin orsak i den negativa befolkningsutvecklingen. Landstinget förlorade exempelvis under 1985 till följd av befolkningsminskningen 5 milj.kr. enbart i skatteutjämningsbidrag. Vad som vidare oroar oss är att det nu föreligger ett förslag från skatteutjämningskommittén som, om det förverkligas, skulle innebära att vårt landsting förlorar ytterligare ca 17 milj.kr. Vi anser att detta inte kan vara rimligt och att det i skatteutjämningssystemet också måste tas vissa regionalpolitiska hänsyn. Problemen i vårt län har tidigare uppmärksammats av riksdag och regering. Olofströms kommun är således tillfälligt inplacerad i stödområde C. Riksdagen har uttalat att länet i övrigt skall behandlas generöst vid ansökningar om regionalpolitiskt stöd, som kan utgå efter särskilt beslut. De tekniska centra som med stöd från regeringen bildats i länet är väl något av det bästa som hänt vårt län på mycket lång tid. Det har i vårt län förts en diskussion om huruvida vi skulle kräva att länet i sin helhet skulle inordnas i stödområden. Vi ställer inte det kravet här i riksdagen, för industriministern har verkligen tagit riksdagens uppmaning att behandla länet generöst på allvar. Således fick vi till vårt län enbart under 1985 stöd i form av lån och bidrag på 46,3 milj.kr. Alla dessa pengar hamnade faktiskt inte i Olofströms kommun utan i de övriga kommunerna i länet. De företag som det gällde var bl.a. Blackstone, Kockums, Tarkett och Verkstadstekniskt Centrum Syd. Ännu ett beslut som har fattats under den socialdemokratiska regeringens tid tror vi kommer att bli mycket betydelsefullt för våra möjligheter. Jag syftar på beslutet om förnyelsefonderna, som ju är ett fantastiskt beslut. Vi arbetar mycket för att ta till vara de möjligheter som detta beslut skapar för utvecklingen i länet. Blekinge är ett bra län att leva i, och vi har mycket som vi kan ta till vara och utveckla. Vi har t.ex. en omfattande verkstadsindustri, vi har 25 96 av Sveriges pälsdjursnäring, vi har ett välorganiserat fiske, vi har en betydande trädgårdsnäring, vi har viktiga militära anläggningar och vi har underbara naturliga förutsättningar för turism. Blekinge är ett av landets mest tätbefolkade områden, vilket ger korta avstånd och goda förutsättningar för samarbete inom länet. Vi har framtidsbranscher som elektronik och data, där flera stora industrier i länet med inriktning på elektronik finns samlade inom Ericsonkoncernen. Företaget är också hälftenägare i konsultföretaget EP-Data. Blekinge har goda förutsättningar att bli landets centrum för vattenbruk. Närheten till beredningsindustri, till institutet för vattenoch luftvårdsforskning, till Östersjöskolan m.m. ger goda förutsättningar för fortsatt utveckling. Vi har kunnande inom området bioteknik. Stärkelseföreningens fabriker och Karlshamns oljefabriker är exempel på livsmedelsindustrier som är inne i en expansiv fas där en mängd nya produkter utvecklas. Eke är gott virke, sägs det, och kommunerna, länsstyrelsen m.fl. gör förvisso stora ansträngningar för att vända utvecklingen i Blekinge. Men vi behöver också stöd och hjälp från en statsmakt med seriösa regionalpolitiska ambitioner. Industriministern efterlyste i gårdagskvällens debatt konkreta förslag till insatser. Jag skall redovisa några förslag till åtgärder som skulle kunna vidtas i vårt län — det är åtgärder både på kort sikt och på litet längre sikt. Först och främst behövs det en samordning av samhällsinsatserna. Vi har upplevt att den ena handen inte riktigt vet vad den andra gör. I den motion som vi socialdemokratiska ledamöter från Blekinge väckt har vi krävt att en särskild delegation med företrädare för olika departement skall tillsättas för behandling av Blekinges problem. Det här är inget dogmatiskt krav i den meningen att delegationen bör se ut exakt så här. Vi kan mycket väl tänka oss en mera informell arbetsgrupp inom regeringen. Jag hälsar med tillfredsställelse industriministerns besked i går om att han kommer att ta upp överläggningar med banker, organisationer och företag för att förmå dem att ta ett större ansvar för den regionalpolitiska utvecklingen. Vi har här i riksdagen under en följd av år hävdat att lokaliseringar bör ske till bl.a. sydöstra Sverige. Ingenting har emellertid hänt konkret. Om riksdagens uttalanden skall ha någon trovärdighet, måste dessa välvilliga uttalanden omsättas i praktisk handling. Vi har tidigare begärt att regeringen skall ta upp överläggningar med de stora koncernföretag som är verksamma i vårt län. Bakom detta krav ligger den uppfattningen att storföretagen i alltför ringa utsträckning varit beredda att ta ansvar för de regionalpolitiska effekterna av sina beslut. Helt nyligen har industriministern träffat en överenskommelse med Ericsson, som innebär att viss nytillverkning förläggs till Blekinge. Därmed räddas 225 jobb. Vi hälsar givetvis denna åtgärd med tillfredsställelse och anser att fortsatta överläggningar bör ske i syfte att förlägga ytterligare verksamhet till länet. En mycket viktig faktor som de flesta talare poängterat i debatten är tillgången till högskoleutbildning och forskning. Vi saknar i vårt län en egen högskola, men vi har genom de tekniska centra som bildats i länet kunnat åstadkomma ett mycket fruktbart samarbete mellan utbildning och näringsliv. Vissa tekniska utbildningar på 80-poängsnivå har därmed kunnat förläggas till Blekinge. Vi har i vårt län mycket bra utgångsläge. Vi har tillgång till kompetent och behörig personal, duktiga lärare, lokaler och utrustning av senaste modell liksom låga administrativa kostnader. Det är viktiga argument i en tid då de tekniska högskolorna har svårt att tillfredsställa den stora efterfrågan på utbildning. Särskilda regionalpolitiska medel bör därför avsättas för att möjliggöra att ytterligare högskoleutbildningar förläggs till Blekinge. Jag vill betona att det rör sig, i de här sammanhangen, om mycket måttliga insatser räknat i kronor och ören. Men det är insatser som betyder enormt mycket, kanske mer än några andra, för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling. Olofströms kommun bör även under nästa budgetår inplaceras i stödområde C. Riksdagen bör på nytt uttala att länet i övrigt bör behandlas generöst när det gäller ansökningar om regionalpolitiskt stöd. De ansökningar om lokaliseringsstöd som nu föreligger från bl.a. Lumalampan, GA-list och Stärkelsen bör behandlas i denna generösa anda. Den fortsatta uppbyggnaden av teknikcentra, dit vi även räknar pälsdjurscentret i Sölvesborg, bör stödjas. Särskild hänsyn bör tas till Blekinge när förslag om nytt system för skatteutjämning läggs fram. Grundgarantin bör sättas till 104 96 i stället för till 101 96, som utredningen föreslagit. Detta kan finansieras genom anslaget för extra skatteutjämningsbidrag. Ett baslaboratorium för marinoch naturvetenskaplig forskning bör förläggas till Karlskrona. länsanslaget bör ges en generös tilldelning som hjälp till självhjälp. Vi har i dag idéer om olika ungdomsprojekt i länet. Litet hjälp från staten är kanske vad som behövs för att de skall bli verklighet. Man bör satsa på kommunikationerna även i den sydöstra delen av Sverige. I det förslag till s.k. motorvägstriangel som utarbetats av bl.a. vägverket tycks helt nonchaleras att det i sydöstra Sverige faktiskt bor drygt en miljon människor. Man bör föra in Europaväg 66 i det s.k. stomvägnätet och rusta upp kustbanan Karlskrona-Kristianstad till elektrifieringsstandard. Tidigarelägg statliga byggprojekt i Blekinge! Blekinge har i dag en byggarbetslöshet på icke mindre än 30 96. Färdiga projekt finns, t.ex. den sista etappen av riksväg 29 och den bit som återstår av ombyggnaden av borgmästarkajen i Karlskrona. Uppdra åt byggnadsstyrelsen att projektera det nya polishuset i Karlskrona! Behovet av nya lokaler har påpekats sedan 1969. Herr talman! Blekinge är ett litet län, både till ytan och när det gäller antalet invånare. Kanhända är det därför som de stora rikstäckande massmedierna visar oss så liten uppmärksamhet. Kanhända är det också därför som de stora koncernföretag som är verksamma i länet inte ansett sig ha något nämnvärt ansvar för regionens utveckling. Kanhända var det därför de borgerliga regeringarna mellan 1976 och 1982 bara stod och tittade på när Blekinge förlorade mer än 5 000 industrijobb. Vi blekingar sätter vår tillit till socialdemokratin i högre grad än man gör i de flesta andra län. Vi vet naturligtvis att regeringen har ett mycket svårt arbete med att få ordning på Sveriges ekonomi. Men vi är också övertygade om att det är de socialdemokratiska idéerna om rättvisa och solidaritet människor emellan, liksom den handlingskraft som bara en socialdemokratisk regering har, som kan ge oss det stöd vi behöver för att vi själva skall kunna göra ett gott dagsverke och för att vi skall kunna se framtiden an med tillförsikt.

Herr talman! Den socialdemokratiska regionalpolitiken — eller kanske rättare uttryckt bristen på regionalpolitik — håller på att utarma stora delar av vårt land. Sysselsättningstillfällen saknas inte bara i vissa delar av Norrland, utan även i Bergslagen och i sydöstra Sverige — speciellt Blekinge och Kalmar län. Saknas sysselsättningen, så uppstår arbetslöshet. Detta drabbar speciellt ungdomarna, som skall ut i förvärvslivet för första gången, och kvinnorna, som kanske varit tillfälligt borta från förvärvslivet, exempelvis för att vårda barn. Om satsningen på regionalpolitiken saknas, så verkar marknadskrafterna centraliserande på näringslivet. De arbetssökande ute i regionerna måste söka sig till de stora tätorterna — främst Helsingfors — för att kunna få ett jobb. Det innebär att glesbygderna förlorar sina ungdomar. Den fertila delen av befolkningen och invånarantalet minskas av två skäl — dels genom utflyttning, dels genom minskade födelsetal. Under åren 1983-1985 har Helsingfors ökat sin befolkning med ungefär 34 000 personer. Den nya flyttningsvågen innebär både en koncentration till storstadsregionerna och en ökande inomregional obalans inom länen. Landets tio största kommuner har samtliga under 1985 ökat sin befolkning. Avfolkningen är inte heller i huvudsak ett Norrlandsproblem, även om det är Norrlandslänen, tillsammans med industriorterna i Mellansverige, som främst drabbas av den kraftiga flyttningsvågen. Andra delar av landet som är hårt drabbade är Blekinge och Kalmar län, som jag nämnde. Låt mig exemplifiera från mitt hemlän Blekinge, liksom Yvonne Sandberg-Fries tidigare har gjort. När viislutet av 1960-talet i Blekinge läns landsting planerade vårdapparaten framöver, så använde vi oss av officiella planeringssiffor. Enligt dessa skulle länet 1985 ha 167 000 invånare, och sjukvårdsapparaten dimensionerades givetvis härefter. 1985 var invånarantalet i stället 151 000, alltså 16 000 färre än planerat, och därför blev ”vårdkostymen” för stor och dyrbar för de skattebetalare som finns kvar i länet. Det medför att vi har landets högsta landstingsskatt, vilket inte är särskilt positivt för länet. Tvärtom kan det göra människor tveksamma att flytta till vårt vackra Blekinge. I förhållande till folkmängden går fler flyttlass från Blekinge än från Norrlandslänen. Inte ens Norrbotten har så dystra siffror i detta avseende som Blekinge. 2,4 90 av Blekinges befolkning 1975 har flyttat från länet, det motsvarar 3 657 personer. Norrbotten har nästan lika låg siffra som Blekinge, nämligen minus 2,3 26, men både Västerbotten och Jämtland visar plussiffror. Allt fler ungdomar tvingas flytta från länet för att få ett jobb eller en utbildning. I åldersgruppen 20-25 år är 1700 av 9 800 arbetslösa eller beroende av samhällets insatser för sin sysselsättning. Det betyder 17 Jo av ungdomarna i denna känsliga åldersklass. Det är bara Norrbotten som visar upp värre siffror. Så nog är det ”Norrlandsproblem” vi har att brottas med i Blekinge. Herr talman! Till föregående riksmöte hemställde jag i en motion att regeringen skulle åstadkomma en satsning i Blekinge liknande den man gjorde i Uddevallaområdet — ett ”Blekingepaket” hoppades jag skulle kunna ge länet kraft att bryta sig ur den onda cirkel man kommit in i. Någon sådan samlad aktion har emellertid inte skett, och nu kan med skäl ifrågasättas om det ens räcker med ett ”Blekingepaket”. Kanske måste länet i övrigt liksom Olofströms kommun bli ett stödområde för att vi skall orka med att vända utvecklingen. Vi måste kunna ge våra ungdomar möjligheter till utbildning och jobb inom länet. Blekinge har inte någon statlig högskola, och det är en stor brist för oss. Avsaknaden av en högskola påverkar den regionala utvecklingen negativt. Då måste givetvis särskilda åtgärder sättas in för att kompensera frånvaron av en högskola. Det är en mycket begränsad högskoleutbildning som förlagts till länet. Vi har YTH-utbildning inom verkstadslinjen, och vi har nyligen fått 80 poängslinjen Elektronik med datainriktning. Detta hälsar vi naturligtvis med tacksamhet, men det behövs väsentligt större insatser om länet skall kunna vända utvecklingen. Vi har i en motion till årets riksmöte pekat på nödvändigheten av ökad högskoleutbildning i länet. Vi har också pekat på det faktum att vi i länet har tillgång till två företag, verksamma i livsmedelsbranschen, som har det gemensamt att de var för sig bedriver en omfattande forskningsoch utvecklingsverksamhet med utgångspunkt från vegetabilier. Företagen är AKO och Stärkelsen i Karlshamn. Målsättningen är produktion av protein och fytokemiska produkter. Det är viktigt för landet — och kanske speciellt för vårt län — att denna typ av forskning och utveckling intensifieras. Det är särskilt viktigt då det förekommer en omfattande överskottsproduktion på den åkermarksareal som brukas och som vi vill behålla i Blekinge. Hur skulle det te sig om vi tillät ”Sveriges trädgård” att buska igen? Den nuvarande åkerarealen kan emellertid som ett alternativ till livsmedelsproduktion användas till råvaruproduktion för kemisk industri. Det borde därför vara självklart att från statens sida stimulera en sådan utveckling. Ytterligare medel bör anslås till forskning och utveckling av alternativa produktionsformer. Det finns i Blekinge ett levande intresse för bygdens och länets utveckling. Kommuner och landsting anstränger sig för att skapa goda förutsättningar för utbildning och arbete, men stimulansen i form av en aktiv regionalpolitik saknas. Regeringen har tyvärr återgått till 1960-talets flyttlasspolitik i stället för att satsa på en aktiv regionalpolitik. Detta medför problem både för de regioner som avfolkas och för de storstadsregioner som blir överbefolkade. I centern hävdar vi bestämt att utbildning och arbete skall kunna erhållas i alla delar av vårt avlånga land — även i Blekinge. Men, herr talman, förutsättningen är att regeringen tar sitt regionalpolitiska ansvar och stödjer näringslivet i regionerna.

Herr talman! Bergslagsprojektet, Bergslagsmanifestet, Bergslagskommuner, Bergslagsdelegationer — det är många begrepp som i dag sammankopplas med Bergslagen. Själv åker jag omkring med en dekal på bilen där det står ”krafttag för Bergslagen TCO”. Bergslagen står för järnbärarland, där basnäringarna järnet, stålet, skogen och gruvorna har genomgått en strukturomvandling som många gånger redovisats både här i riksdagen och i andra fora. Det tog tid innan åderlåtningen uppmärksammades, men nu vet vi i Bergslagen att det behövs kraftfulla åtgärder för att utvecklingen skall vända. Jag har inte tänkt att stå här och stapla befolkningstal, arbetslöshetsstatistik och andra bevis för utarmningen av Bergslagen. De uppgifterna har redan redovisats, och de visar med all tydlighet att de hittillsvarande regionalpolitiska insatserna inte har givit de effekter som man kunde ha väntat sig. Trenden att storstadsregionerna har en stark inflyttning och utveckling av företag har inneburit att våra arbetslösa söker sig till och sugs upp av den arbetsmarknaden. Industriministern framhöll i går kväll att utbildning och teknikcentra drar till sig den flyttbara delen av befolkningen. Vilka effekter som bristen på teknikcentra ger har redovisats från flera olika håll i landet, inte bara i denna debatt utan också tidigare. Vi ser sådana effekter även i vårt län. Ludvika kommun t.ex. har fått erfara vilka svårigheter som uppstår när man inte kan rekrytera tekniker därför att kommunen inte har en gemensam och attraktiv arbetsmarknad. Också för att företagen skall stanna kvar i kommunen krävs det att man till orten kan få sådan personal som ger en utvecklingspotential. Alla dessa faktorer gör att kön av bostadssökande hastigt blir längre i bl.a. Helsingforssområdet. Den bostadsbrist som man där tidigare trodde sig ha byggt bort har återkommit. Kvar i Bergslagskommunerna blir tomma lägenheter, osålda hus och en befolkningssammansättning som gör åldringsvården till en tung utgiftspost i kommunbudgeten. I Kopparbergs län har vi fyra kommuner som räknas in i Bergslagskommunerna. En av dem är Smedjebacken, som enligt Kommun Aktuellt är med bland de 25 kommuner som leder arbetslöshetsligan. Jag förstår den kommunledning som känner oro inför kommunala satsningar, när man får indikationer på att det kommer att svikta inom det privata näringslivet. Bergslagskommunerna är sårbara. Man är medveten om betydelsen av att ha en hög servicenivå för att vara en attraktiv boendemiljö, men tillhandahållandet av god service innebär ekonomiska åtaganden som man inte vågar sig på. Vad den uteblivna satsningen i Garpenberg på sikt kan betyda för gruvnäringen där kan det vara svårt att i dag säga något om. Klart är dock att Hedemora kommun, genom att Boliden avvecklar sin prospekteringsenhet i Garpenberg, redan nu vet att arbetstillfällen kommer att försvinna. Kommunikationsproblemen, speciellt i Västerbergslagen, har uppmärksammats tidigare. Jag vill dock ånyo påpeka att en upprustning av järnvägstrafiken är helt nödvändig. En annan och mycket viktig punkt är att vi får stöd till lokaler. Vår strävan är att få till stånd nyetableringar och en ny infrastruktur på näringslivet, men då måste kommunerna kunna tillhandahålla lokaler. Stödformerna ger i dag för låga belopp och innehåller detaljanvisningar som i praktiken kan vara svåra att följa. Inte sällan får man lokaler över när de ”gamla” industrierna lägger ner eller drar ner på verksamheten. Kommunerna klarar oftast inte själva att ta på sig lokalkostnaderna. Som exempel kan nämnas att det krävs två saker när Avesta AB nu lämnar lokaler i Avesta. För det första: Ett samhällsansvar hos de gamla ägarna som tar sig uttryck i att de överlåter lokalerna Norra Verken till kommunen. För det andra: Ett kraftfullt ekonomiskt stöd av regeringen för att vi skall kunna använda lokalerna. Vi i Bergslagskommunerna har ingen chans att få till stånd nyetableringar om vi inte får hjälp, och besked om sådan hjälp, snarast. Vi i Bergslagskommunerna kan också känna besvikelse över att Bruksinvest inte på ett påtagligare sätt har kunnat stötta nyetableringar via sina uppdragsgivare. Vi behöver samlade resurser för marknadsföring av våra produkter och en samlad syn på regionalpolitiska insatser. Det kan vara svårt att förklara, inte enbart i Bergslagskommunerna, att de statliga verken inte behöver ha någon regionalpolitisk målsättning eller något ansvar för att stötta ekonomiskt svaga områden, vare sig via en medveten inköpspolitik för att behålla verksamheter eller via nyetableringar. Jag delar industriministerns syn på landstingens och kommunernas ansvar för upphandlingar inom de egna områdena. Vi tror på samarbete, utbildning och utveckling av de egna resurserna. Bergslagens tekniska högskola med dess decentraliserade uppbyggnad där länets kunskaper tas till vara kommer att ge oss den nödvändiga produktoch kunskapsutveckling som krävs. De fackliga organisationerna framhåller också detta. Det är imponerande att ta del av TCO:s Bergslagsprojekt. Det utgör en del av den egna kraften i regionen, som industriministern efterfrågade i går kväll. Vi har en egen kraft, men vi behöver hjälp för att utveckla den. Till sist: Vi behöver Bergslagsdelegationen, men vi kräver en Bergslagsdelegation som förstärks med personal och pengar. Vi behöver också en klarare ansvarsfördelning i länen, där länsstyrelserna har att spela en aktivare roll tillsammans med utvecklingsfonderna. Vi kräver ett klart besked nu om vilka direkta stöd vi får till utvecklingen och överlevnaden i Bergslagen. Det är bra med dekaler, för de kan visa vår vilja, men det är verkliga krafttag som behövs.

Herr talman! I TV visade man häromdagen en karta som beskrev befolkningsomflyttningen i landet och på vilken områden med negativa tal var utmärkta i svart. Denna svarta del av kartan var en mycket talande och också mycket skrämmande bild. Den ger nog, herr talman, en förklaring till den långa rad av ledamöter som står här och talar långt in på fredagen och efterlyser ett större intresse från regeringens sida för en regionalpolitik för landets bästa. De många länsmotioner som väckts under den allmänna motionstiden speglar precis samma förhållande. Inte minst gäller detta för Bergslagsmotionerna. Ämnet har varit självklart. Vår regions svårigheter presenterar sig ofta och smärtsamt i tidningsrubriker, i rapporter och vid samtal med folk på hemmaplan. Vi möter problemen i massmedia, bland grannar och i kassakön i affären. Vi möter dem i arbetsförmedlingens statistik, i länsstyrelsernas sammanställningar och i brev från enskilda. Den fråga som inledde den allmänpolitiska debatten, ekonomin, är naturligtvis avgörande för hur vi kan lösa framtida problem, men fördelningen av de resurser som finns eller kan skapas är egentligen det grundläggande. Inte bara enskilda människor utan också hela orter har i dag anledning att fråga sig hur och efter vilka principer resurserna fördelas. Letar man i budgetpropositionen finner man inte några avsnitt som behandlar regionalpolitiken eller hur olika ekonomiska åtgärder kommer att slå i olika delar av Sverige. Som utvecklingen nu är, är förhållandena minst sagt oroande. Sveriges folkmängd ökade under åren 1983-1985 med drygt 31 000 personer. Statistiskt sett gick hela denna nettoökning direkt till Helsingfors, plus ytterligare ett par tusen. Befolkningen i Bergslagslänen, alltså S-, T-, U och W-län, minskade under samma tid med tillsammans 11 000 personer. Det är en förfärande åderlåtning som sker av dessa län, om man ser till människorna bakom statistiken, inte minst ungdomarna. Bergslagslänen hör alltså till de län som under de senaste åren redovisat den högsta siffran för den andel av befolkningen som utflyttat. Det beror på stagnerad eller minskad sysselsättning inom industrin, nedläggning av företag, speciellt i bruksorter, eller successiv neddragning. De arbetstillfällen som försvinner ersätts inte i tillräcklig omfattning av nya jobb inom nya verksamheter. Nu behövs det krafttag och positiv hjälp till självhjälp. Viljan finns redan i resp. län. Bra utvecklingsmöjligheter har vi också. Behovet finns sannerligen, men det måste till en starthjälp och en positiv blick för möjligheterna från statsmakterna. Annars förblöder snart Bergslagen. Det blir en ond cirkel, där svängarna blir snävare och snävare och där det til syvende og sidst handlar om fungerande service och levande hembygd för den enskilda människan bakom statistiken. I en motion har vi centerriksdagsmän från Örebro, Västmanland, Dalarna och Värmland gett exempel på vad vi skulle vilja se förverkligat i våra län. Vi vill se en ytterligare utvidgning av högskoleverksamheten i området. Det skulle snart bli en samlingspunkt för forskning och industri och bli till ett framtidsinriktat utvecklingsarbete. Vi vill se specialutbildning på gymnasienivå. Det bör prövas i områden med särskilda behov och där man kan förutse en fördubblingseffekt gentemot näringslivet på orten. Expanderande storföretag bör intresseras för att lägga en fortsatt utbyggnad till våra län. Särskilda generella stimulanser som centerpartiet har föreslagit i andra sammanhang, t.ex. nedsatta sjukförsäkringsavgifter för små och medelstora företag, bör beslutas för att underlätta för den näringsformen att utveckla sig, att etablera sig. Bra kommunikationer är viktigt för de existerande företagen men också som en av förutsättningarna för de nya företag som vi vill skall komma till. Vi tycker att man skall satsa på de decentraliserade utvecklingsfondernas möjligheter till obyråkratisk hjälp till innovatörer i stället för att som nu satsa mer på de centrala myndigheterna. Vi tycker att förenklade företagsstöd är viktigare än att de blir flera. Vi vill underlätta nyetablering, idéverksamhet och framåtanda närhelst det finns en chans. Sist och absolut inte minst måste vi här i riksdagen föregå med ett gott exempel med det vi kan påverka. Nu tror jag att många ledamöter har en god vilja — det visar inte minst de många Bergslagsmotioner som lämnats in under den allmänna motionstiden. Att formulera sig här hör trots allt till den lättare delen. När det sedan kommer till konkret röstande blir det tyvärr genast svårare. Jag har ett färskt exempel: När den nya kemikaliemyndigheten beslutades för ett par månader sedan föreslog centerpartiet att den skulle lokaliseras till Örebro län. Det var mycket naturligt för oss att föreslå en sådan sak, eftersom vi prioriterar regionalpolitiken och söker ge alla regioner en lika chans till utveckling och ”avknoppning”. Vad blev resultatet? Det räcker kanske med att säga att Helsingfors fick en myndighet till, som troligen gör det lättare att motivera att också nästa nya myndighet — vad den nu kommer att heta — skall förläggas till en redan tidigare gynnad och för närvarande på olika områden överhettad region. Var fanns alla bekymrade motionärer från andra partier den gången? Varför gick det inte att i praktisk handling föregripa motionsskrivandet under januari? Regionalpolitik måste åter bli ett medel för att nå målet: Ett Sverige i balans. Det vore bra för Bergslagen men också för många andra utsatta områden, utarmade eller överhettade. Herr talman! Denna långa debatt är alltså tyvärr nödvändig som en väckarklocka för regeringen. Regeringen måste få upp ögonen för dagens regionala obalans.

Herr talman! Eftersom den här stora regionalpolitiska debatten också tycks omfatta det näringspolitiska avsnittet tänker jag först ta upp litet allmän näringspolitik. I en marknadsekonomi är det viktigt att på alla områden främja konkurrens och motverka monopol. I dag behövs åtgärder på många områden för att öka konkurrensen, men denna politik får oftast föras i strid med socialdemokraterna, som i nästan alla lägen slår vakt om den offentliga sektorns monopol. Marknadsekonomins frihet och mångfald är för oss liberaler den självklara grunden för samhället. Marknadsekonomin skapar initiativrikedom, som i sin tur alstrar kunskaper och information bland miljoner människor och företag. Den sprider makt och ansvar, den tillgodoser ett behov av varor och tjänster, den är flexibel och — sist men inte minst — den ger konsumenterna en stark ställning. I en marknadsekonomi är det kunderna som själva avgör vad de vill konsumera. Motsatsen är en centralstyrd planekonomi — där är det staten som bestämmer vad kunderna har att köpa. En planekonomi är därför aldrig förenlig med liberal politik. Att tillämpa marknadsekonomin är det oöverträffade sättet att tillvarata den kunskap och den unika kompetens som finns spridd bland enskilda människor. Herr talman! Mer än 1 miljon människor i vårt land är direkt verksamma i privata företag med färre än 200 anställda. De företagi gruppen som har färre än 50 anställda sysselsätter ca 700 000 personer. Om man enbart ser på antalet arbetstillfällen, finner man alltså att de små och medelstora företagen utgör en högst väsentlig del av vårt näringsliv. Dessutom står småföretagsamheten för så mycket mer som är av positiv betydelse: stor spridning av ägande och inflytande — stort enskilt engagemang och ansvarstagande —, nytänkande som leder till utveckling och en mångfald av produkter och tjänster. Vidare kan nämnas regionalpolitiken, där mindre och medelstora företag spelar en avgörande roll. De små och medelstora företagen har alltså mycket stor betydelse för svenskt näringsliv. Faktum är att vårt land skulle må bra av att småföretagandet ökade ännu mer. Oftast börjar det med nyetableringar av småföretag — drivna av eldsjälar och ofta i enkla och anspråkslösa former. Sedan går utvecklingen i riktning mot en allt betydelsefullare industri och annan verksamhet. Det är viktigt för Sverige att vi har livskraftiga företag, att vi har modernt tekniskt kunnande och att våra företag är konkurrenskraftiga på export marknaden. Förutsättningen för detta är att vi har en näringspolitik som ger hyggliga villkor för all företagsamhet. I all synnerhet gäller detta kanske småföretagen. Folkpartiets politik i dessa frågor redovisas i våra motioner som innehåller en rad konkreta förslag. Jag kan här nämna några av våra krav. Vi kräver nämligen att förmögenhetsskatten på arbetande kapital avskaffas, att byråkratiskt krångel och uppgiftslämnande minskas — vilket har särskilt stor betydelse för småföretagen —, att etableringsfriheten inte får inskränkas, att enmansföretag utan kollektivavtal inte får diskrimineras, att de offentliga monopolen bryts och att lärlingsutbildningen utökas. Dessutom är en livskraftig detaljhandel viktig för Sverige. Vad har då den socialdemokratiska regeringen gjort? Jo, den har vidtagit en rad åtgärder som inneburit sämre villkor för mindre och medelstora företag. Den har höjt ett stort antal skatter och avgifter sedan regeringsskiftet 1982 samt urholkat marginalskattereformen. Men den mest negativa åtgärden var införandet av löntagarfonderna. Löntagarfonderna är nu en hämsko på näringslivet. Det är inte svårt att förstå att många småföretagare tappar sugen då de åderlåts på pengar som så innerligt väl skulle behöva stanna inom företaget. Jag kan inte låta bli, herr talman, att citera från en alldeles färsk artikel, som både enkelt och uppriktigt belyser löntagarfondernas effekt på ett medelstort företag: ”Vi har gjort upp en femårsplan för rekonstruktion av företaget, för att vi ska bli en trygg och säker arbetsplats för våra anställda. Därför känns det tungt att behöva lämna över pengar till en ffrämmande organisation som kanske får för sig att satsa kapital i ett av våra konkurrentföretag. Vi kämpar för överlevnad och blir bestulna på pengar. Ordet är konfiskation.” Den som uttalar sig så kritiskt om löntagarfonderna är Hans Höjdén, chef för Stockamöllan AB utanför Eslöv i Skåne. Det bör påpekas att han inte gör någon hemlighet av att han är socialdemokrat. Metallklubbens ordförande instämmer och tillägger: ”Men inte väntade vi oss att fonderna skulle få sådana här konsekvenser.” Folkpartiet kräver att löntagarfonderna avskaffas. I stället kan man uppnå både vinstdelning och medinflytande — vilket inte löntagarfonderna ger — genom frivilliga andel-i-vinst-system. Sådana system kan utformas så som företagare och anställda själva kommer överens om. Herr talman! Några ord också om utvecklingsfonderna. Vid en diskussion häromkvällen med ett femtiotal företrädare för SHIO-Familjeföretagen framfördes kritik mot utvecklingsfonderna, och några krävde t.o.m. deras avskaffande. Det är inte första gången U-fonderna kritiserats — det hör man ganska ofta. Men — motsatsen framkommer också. Då man möter de människor som haft kontakt med U-fonden och fått hjälp med krediter, annan service eller råd gör de ofta positiva kommentarer. Folkpartiet anser att U-fonderna ändå utgör ett stöd för de små och medelstora företagen. U-fonderna behöver emellertid bli bättre och mera ändamålsenliga, och det första kravet är då att målgrupperna utvidgas. Att endast tillverkningsindustrin och turismen faller inom det tillåtna område där U-fonderna kan verka hjälper inte den som har en hantverksindustri eller ett serviceföretag. Jag inledde med att tala om behovet av nya företag. Nyföretagande är en livsnerv i varje marknadsekonomi. En mycket stor del av dem som i dag startar företag är kvinnor. Vi vet att kvinnlig företagsamhet i stor utsträckning finns i servicebranscher och i mindre utsträckning i tillverkningsindustrin. Alla dessa är i dag uteslutna från möjligheten att få stöd från U-fonden. Herr talman! Det jag har sagt om näringspolitiken gäller naturligtvis generellt för hela landet, men småföretagsamheten och nyetableringar är särskilt viktiga ingredienser i den utveckling som måste till i Bergslagslänen. Bergslagens strukturkris har en förlamande effekt på människors syn på framtiden. En arbetslöshet på 6 26 i Örebro län och 11 96 i Ljusnarsbergs kommun får t.o.m. den mest optimistiske att tappa gnistan. Örebro län har drabbats av stor befolkningsminskning, och särskilt Bergslagskommunerna håller på att förblöda på arbetskraft och kunnande. Det är en tragisk utveckling som pågår i Bergslagen, och som regeringen måste hjälpa till att vända. Och det som skall ske bör ske fort! Folkpartiet har i en omfattande Bergslagsmotion föreslagit ett åtgärdsprogram på 17 punkter, alltifrån nedsättning av arbetsgivaravgiften till inrättande av teknisk högskola och femårigt tekniskt gymnasium. Folkpartiet har också väckt en motion om insatser för Örebro län där vi bl.a. tar upp frågorna om Örebro län som transportcentrum. Örebros strategiska läge med två Europavägar, E 3 och E 18, samt länken norrut, R 60, borde vara en god bas för gynnsam utveckling i södra delen av Bergslagen. Det gäller att ta vara på dessa möjligheter. Bra varutransporter och kommunikationer är en grundförutsättning för näringslivet. Nyligen har en rapport som kallas Motorvägstriangeln redovisats, som vi hörde talas om tidigare, där bl.a. vägverket medverkat. Det framtidsperspektiv som skissas bygger på ett sammanhängande system av motorvägar och motortrafikleder som binder samman Helsingfors, Göteborg och Malmö. Det som är oroande är att arbetsgruppen tidsmässigt prioriterar förbindelsen Helsingfors-Jönköping-Göteborg i stället för Helsingfors-Örebro-Göteborg. En utbyggnad av denna led kan innebära att en stor del av genomfartstrafiken flyttas från Örebro län till andra län som har mindre allvarliga regionala problem. Trafiklederna är styrande för företagsetablering, och det är därför nödvändigt att väga in de regionala aspekterna redan på planeringsstadiet. Inte minst för utvecklingen i Bergslagen är därför sträckorna Helsingfors Örebro-Göteborg och Helsingfors-Örebro-Oslo viktiga delar i ”motorvägstriangeln”. I länsmotionen föreslår vi också att statistiska centralbyrån flyttar över till Örebro. Den del av SCB som finns i Örebro bör nu få bli en helhet. Huset bör få byggas färdigt. Tomten ligger och väntar. Det är en regionalpolitisk åtgärd som riksdagen bör besluta om i år. Örebro län är också en lämplig plats för ett linberedningsverk. Mycket tyder på en kommande renässans för linhanteringen i Sverige. Linodling och linberedningsverk är ett utvecklingsbart projekt. I Örebro pågår försöksodlingar, och nu behövs en marknadsundersökning för att utreda linets utveckling. Slutligen, herr talman, vill jag ägna en minut åt demokratifrågorna. Kommer man från Örebro kommun har man stort behov av att få diskutera demokratin. Socialdemokraternas metod att kollektivansluta bostadsområdet Oxhagen till ett sympatisörsregister föranledde mig att ställa en fråga till statministern. Han föredrar tydligen att försöka lägga ”locket på” och meddelar att han inte ämnar besvara frågan. Statsministern ursäktar sig med att ”frågan är överspelad”. Det kan jag meddela honom att den inte är. Tilltaget är anmält till datainspektionen, som just nu håller på att pröva om kollektivregistreringen är ett brott mot datalagen. Har registreringen skett med hjälp av databehandling är det ett brott. Rör det sig om ett manuellt register är det inte olagligt, men i vilket fall som helst mycket klumpigt, säger man på datainspektionen. Kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet i Sverige har länge kritiserats av den borgerliga oppositionen. Denna ytterligare avart, som tagit sig uttryck i Örebro, visar tydligt hur fullkomligt respektlöst socialdemokraterna behandlar enskilda människor. Jag tycker att det är en klar brist hos statsministern att han inte har modet, eller viljan, att stiga upp i talarstolen och ta klart avstånd från denna odemokratiska metod.